Herr talman! Kommunikationsministern har varit mycket generös med nedsättande omdömen om denna kammares ledamöter. Han har beskyllt både partikamrater och sådana som tillhör oppositionen för att vara cyniska, okunniga och oärliga. Hur vore det, herr kommunikationsminister, att försöka ha litet respekt för andra människors uppriktiga åsikter? Herr kommunikationsministern säger att kammarens ledamöter kanske inte har hunnit sätta sig in i alla remissutlåtanden. Men genom utskottsbehandlingen har i alla fall den slutsats som statskontoret dragit kommit till kammarens kännedom.

Ändå säger kommunikationsministern: Skulle sådana principer vara rådande, då skulle vi nu ha samma förhållanden i den statliga verksamheten som på 1930-talet. Man kan inte anklaga statskontoret för att vara sentimentalt eller konservativt, utan i detta fall har det sett till angelägenheten av en bedömning också av de regionalpolitiska synpunkterna. Sedan påstår kommunikationsministern att utskottet inte har velat ha någon information, eftersom det inte har bett om föredragning från kommunikationsdepartementet. Men vi har fått en proposition från herr kommunikationsministern som vi trodde innehöll alla relevanta fakta. Vi har diskuterat denna fråga på sammanträde efter sammanträde med representanter för olika grupper. Vi bad också SJ:s generaldirektör, Lars Peterson, att komma till oss och göra en föredragning och svara på frågor. Vi ville ha information, och vi fick den också. Det var vid denna information som generaldirektör Peterson sade att rationaliseringen var 26 procent på det lokala, 21 procent på det regionala och 12 procent på det centrala planet — som det inte står något om i propositionen och som kommunikationsministern inte talar om, men där också rationaliseringar bör göras. Det var detta. Inte en siffra rätt, sade kommunikationsministern. Ta ett samtal med generaldirektör Lars Peterson och försök med det påståendet i morgon.

Herr talman! När jag lyssnade till kommunikationsministerns argumentering här uppe tyckte jag man kunde konstatera att kommunikationsministern råkade ut för något av en tågurspåring i sin argumentering. Mot mig säger kommunikationsministern så här: Herr Gustavsson i Alvesta hänvisar till riksrevisionsverket. Det är en mycket märklig argumentering. Jag har inte hänvisat till riksrevisionsverket. Vad jag sade var. Det har också påtalats från olika remissinstanser, inte minst från statskontoret som har tagit upp dessa frågeställningar. Det var vad jag sade i mitt anförande, och kommunikationsministern kan väl icke bestrida att statskontoret har åberopat de regionalpolitiska synpunkterna, och det har icke kommunikationsministern velat ta upp här. Det förringar kommunikationsministern helt och hållet. Vidare säger kommunikationsministern ungefär så här: Det kanske blir de här synpunkterna från vissa remissinstanser som blir avgörande för kammarens ledamöter, eftersom de inte har suttit i utskottet och fått tillfälle till en ordentlig information. Eftersom de som följer propositionen är i minoritet blir kontentan av kommunikationsministerns resonemang att de som inte tycker som kommunikationsministern tycker i sin proposition begriper inte det här. Kommunikationsministern försöker ironisera över att jag har talat här utifrån Växjösynpunkter. Jag har klart deklarerat att jag känner till förhållandena där. Jag känner till den opinion som har varit där. Jag vet inte vilken opinion som har varit i Umeå och Borås, och därför har jag heller ingen anledning att tala om och tycka någonting i det fallet. Vi har sett på det sättet att det här är inte en rationalisering som leder till att SJ kan hävda sig och ge den regionen de utvecklingsmöjligheter vi vill att den skall ha. Kommunikationsministern har, som jag sade, icke velat gå in på SJ:s roll i regionalpolitiken. Kommunikationsministern har inte visat, vilket även statskontoret har tagit upp, huruvida de siffror som anges för rationaliseringsvinsterna är riktiga. Kommunikationsministern säger ungefär så här: Göteborg och Malmö kan överta arbetsuppgifter från Borås respektive Växjö utan utökning av personal.

Herr talman! Jag vill gärna fråga kommunikationsministern: Varför denna ton i debatten? Jag föreställer mig att frågan skulle vara mera betjänt av att diskuteras i mera sakliga ordvändningar och i sansad ton. Vi har haft föredragningar i trafikutskottet, gång efter annan. Det har varit föredragningar från näringslivet, från olika fackliga organisationer osv. Vi har haft föredragningar där den föredragande har använt samma ton och kanske än starkare än kommunikationsministern nu haft. Vi har haft en lågmäld, saklig och väl framförd föredragning av generaldirektör Lars Peterson i SJ. Det föranledde mig vid det tillfället att säga att Lars Petersons föredragning var välgörande i förhållande till en tidigare föredragning samma dag. Jag vill i likhet med herr Gustafson i Göteborg fråga: Varför skulle vi ha en föredragning ifrån departementet, när propositionen från departementet behandlades. Den var visserligen skriven så att man gång efter annan fick gå tillbaka i handlingar för att kunna få klarhet i vad som menades och hur de olika remissorganen redovisades. Jag har nämnt två remissorgan — jag skulle kunna räkna upp ett flertal andra, men det är onödigt då propositionen finns hos kammarledamöterna, och jag föreställer mig att kommunikationsministern också har klart för sig vad där står. Ingen här har motsatt sig rationaliseringar, utan vi har klart sagt ut i utskottets betänkande att vi förutsätter att en rationalisering kommer att pågå även i fortsättningen, och generaldirektör Lars Peterson har själv förklarat att det pågår rationaliseringar och att det kommer att pågå rationaliseringar även om propositionen avslås av kammaren. Vad det här är fråga om är bara att vi finner propositionen otillfredsställande ur såväl näringsgeografiska som regionalpolitiska synpunkter och anser att förslagen inte leder till en riktig trafikförsörjning i landets olika delar. Vi har begärt en utredning vid sidan av den stora landsomfattande regionalpolitiska utredningen och den vill vi avvakta för att få en riktig lösning på denna viktiga fråga om SJs organisation.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse till kommunikationsministerns långa anförande. Jag beklagar bara att kommunikationsministern inte lyssnade lika uppmärksamt på vad jag hade att säga från den här talarstolen när det gäller utflyttning av SJ:s centralförvaltning. Jag sade att det vi nu talar om sker samtidigt som vi är i färd med att utreda möjligheterna att flytta ut SJ:s centralförvaltning. Och är vi inte i färd med att utreda detta? Jag har fattat det så, när jag läste utskottsbetänkandet och propositionen, att även kommunikationsministern har sagt att det finns en delegation som arbetar med en andra omgång av utlokalisering av statlig verksamhet. Jag läste också häromdagen med intresse en redogörelse för vad det skulle ha för effekt om man flyttade ut SJ:s centralförvaltning, och det framgick att man redan nu har tagit in expertutlåtanden om möjligheterna att dela upp centralförvaltningen och flytta ut vissa delar samt behålla andra delar i Stockholm osv. Är det inte på det sättet att vi har en sådan utredning i gång? Och när jag säger ”vi” gör jag det därför att jag har för mig att det är riksdagen som har beställt en utredning av det här slaget och att vi skall fortsätta med detta arbete. Sedan tycker jag att när vi diskuterar de här frågorna kunde vi avhålla oss från att säga att de distriktskanslier som nu gör ett utomordentligt gott arbete — det vill jag påstå — har karaktären av försörjningsinrättningar. Jag vill hävda att de som verkar vid det distriktskansli vi har i Borås, som jag känner till, både gör skäl för sin lön och gör en hedervärd insats i samhällsarbetet.

Herr talman! Jag vill börja med det som kommunikationsministern slutade med när han polemiserade mot mig. Jag har inte framställt det så, att de järnvägsanställda skulle vara eniga med mig i min uppfattning, som den redovisats i den motion där jag är huvudmotionär. Vad jag sade var att jag ansluter mig i motionen till tanken på att distriktsindelningen skall ta hänsyn till trafikströmmar och näringsgeografiska förhållanden, inte minst därför att länsstyrelsen i Värmlands län har uttalat sig för detta och därför att de järnvägsanställda i Värmland alltid har haft denna tanke på grund av att de vill orientera sig mot Göteborg — det är ett gammalt fackligt önskemål. Och i det fallet kan jag visa kommunikationsministern ett uttalande från Statsanställdas förbunds avdelning i Karlstad, om han inte tror mig. Jag vet också att de båda avdelningarna i Kristinehamn är på samma linje. Kommunikationsministern ansåg att SJ måste bli ett rationellt företag, och där är jag givetvis ense med honom. Men samtidigt vill jag säga — vilket jag också har redovisat tidigare i denna kammare — att vi kanske inte har samma syn på frågan huruvida SJ i allt skall drivas företagsekonomiskt eller inte. Den 1963 ändrade organisationen har i stort sett haft åsyftad effekt, sade kommunikationsministern vidare. Jag vet inte om statsrådet då tänkte på beslutsvägarna, men jag fick den uppfattningen att det också gällde rationaliseringen. Som jag sade förut räknade man i propositionen 1963 med att personalen på distriktskanslinivå skulle skäras ner från 1700 till 1 200 anställda. Det finns för närvarande enligt statistiska uppgifter 1 500 anställda på distriktskanslierna, och det skulle alltså betyda en nedskärning med 200, dvs. med två femtedelar av vad som uppställts som mål. Nu har det gått åtta år, och i det perspektivet kan vi fråga oss hur det blir med de 200 anställda som man nu säger sig tjäna på denna omorganisation. Har man då om åtta år kunnat rationalisera bort 80 av de 200 anställda? Jag tycker också att vi bör se denna fråga i det perspektiv som herr Mellqvist anlade, alltså om vi vill ta på vårt ansvar att SJ förlorar 90 miljoner på tre år. Skälet bakom vår motion har varit att vi ville slåss för en omorganisa tion som vi tror på, och jag kan säga att jag har utarbetat min motion i samråd med fackligt aktiva kamrater inom Statsanställdas förbund, sektion 1. Jag har också pratat med många av Statsanställdas förbunds medlemmar om dessa frågor, både i Värmland och annorstädes, och då har jag fått den uppfattningen att man har stor förståelse för de synpunkter som jag fört fram. Slutligen sade kommunikationsministern att vi ställer stora krav på redovisningen från utredningarna, och generaldirektören vid SJ har betonat att vad vi här i riksdagen har att ta ställning till är antalet distrikt. Men vilken riksdagsman kan sitta här och ta ställning till antalet distrikt, om han inte vet hur det är tänkt att det hela skall fungera?

Herr talman! Statsrådet sade i sin kommentar till mitt inlägg att det inte fanns något sådant samband med den regionala trafikplaneringen som vi har hävdat i vår motion. Där står uppfattning mot uppfattning, men jag har väl ingen anledning att polemisera mot statsrådet på den punkten.

Det är där som vi har funnit sambandet. Låt mig sedan bara erinra om att på lastbilsåkerisidan arbetar man i dag med motsatt målsättning. Man förankrar mycket kraftfullt på väl utbyggda länsnivåenheter att leda och ge service till lastbilsåkerierna. Risken är, som vi ser det, att statens järnvägar genom att flytta sin distriktsledning 300 km ifrån länsresidensstaden Umeå får ett betydligt försämrat konkurrensläge gentemot exempelvis lastbilsåkerierna.

Herr talman! Bara några korta repliker. Herr Gustafson i Gteborg tar på nytt upp statskontorets remissyttrande och säger att man inte kan nonchalera det. Jag har inte i något avseende nonchalerat det. Jag har bara gjort min bedömning av yttrandet och utgår ifrån att trafikutskottets majoritet gjort sin. Det var dessa två bedömningar jag från den här talarstolen ställde mot varandra. Herr Gustafson i Göteborg polemiserade mot att jag sade att det kanske hade funnits anledning att ta kontakt med departementet. Det får inte uppfattas så att jag satt i departementet och väntade på att någon i trafikutskottet skulle komma och begära att få hela sanningen från oss. Vissa remissinstanser tyckte, just som herr Gustafson m.fl. sagt, att underlaget var litet svagt, och jag tog mycket allvarligt på det och sade mig att det måste vi naturligtvis se över innan vi går till riksdagen med en proposition. Därför gjordes det i departementet en överarbetning som tog mer än ett halvt år — vi var angelägna att inte missa någonting. Det framgår klart av departementschefens skrivning i propositionen att det skett en sådan överarbetning. Med min replik till herr Gustafson i Göteborg menade jag helt simpelt, även om jag kanske tyvärr inte utvecklade denna tanke, att det ur den synpunkten kanske kunde ha varit värdefullt — jag vill inte säga att det skulle ha varit det — att ta kontakt med departementet. Nog om det; det spelar mindre roll. Jag sade detta därför att herr Gustafson gång på gång påstår att det gjorts en alltför dålig utredning. Utredningen har alltså kompletterats sedan vi första gången fick remissyttrandena. Jag skojade här litet grand, men det gick inte hem hos herr Gustafson i Göteborg. Jag använde för övrigt, tror jag, en göteborgsk vits när jag sade att inte en siffra var rätt. Det var ett försök till skämt — jag misslyckades, åtminstone när det gällde herr Gustafson i Göteborg. Det är klart att det fanns en siffra — eller rent av två — som var rätt i herr Gustafsons anförande. Det var bara det att slutsatsen var fel. Detta var tanken med vad jag sade. Jag lovar att efter detta inte så vårdslöst handskas med göteborgska vitsar när herr Gustafson är med. Herr Gistavsson i Alvesta säger att han har rätt att ge uttryck för lokala opinioner. Självfallet, herr Gustavsson. Det vare mig fjärran att mena någonting annat. Men om man har en herr Gustavsson i Småland, en herr Gustavsson i Värmland, en herr Gustavsson i Västerbotten och en i Jämtland osv. i en sådan här fråga, så blir det till sist ingenting av någonting. Det var det som var min tanke — jag uttryckte den på annat sätt nyss. Så länge det bara är en herr Gustavsson i Småland och eventuellt en i något annat län kan man föra en diskussion med dem, men säg mig vem som skall stå här och tala med en herr Gustavsson kanske från varje län om de här frågorna! Det klarar man inte, därför att då faller alla möjligheter till diskussion. Sedan var det visst herr Carlstein som undrade om de har så litet att göra inom Göteborgsdistriktet att de sitter och rullar tummarna och väntar på att få arbetsuppgifter från Borås. Det tror jag inte att de har. När jag använde ordet försörjningsinrättning gäller det inte, herr Carlstein, personalen just i dag, utan jag såg framför mig, om denna proposition kommer att avslås, i ett litet längre perspektiv dessa distriktsexpeditioner som försörjningsinrättningar. Någon undrade också — som sagt — om de inte hade någonting att göra i Göreborg, eftersom det skall gå att flytta allting från Borås dit. Man kan vända på det och säga att de kanske inte har någonting att göra i Borås utan behöver bli befriade från den sysslolöshet som kan finnas där. Herr Persson i Heden anmärkte i sitt inlägg i första hand på mitt röstläge. Jag ber om överseende om herr Persson i Heden kände sig irriterad, och jag lovar att försöka klara det bättre den här gången. Men det fanns också en kanske allvarligare aspekt i herr Perssons i Heden inlägg, nämligen att det brast i utredningsmaterialet. Jag vill på allvar säga även till herr Persson i Heden att man i sådana här diskussioner naturligtvis från alla sidor måste vara helt seriös och inte förtiga någonting. Det var detta — att jag var tvungen att gå in på en rad argument som hade framlagts före middagspausen och som skulle visa att propositionen inte var dåligt förberedd — som gjorde att mitt inlägg kanske blev litet för långt. Enligt herr Carlstein anmärkte jag på att han sagt ”samtidigt som vi nu är i färd med att flytta ut SJ:s centralförvaltning från Stockholm”. Jag har fortfarande den uppfattningen att herr Carlstein sade det, men vi skall väl inte i denna sena timme tvista om huruvida det var ”flytta ut” eller ”hålla på att utreda att flytta ut”. Även därvidlag var min slutsats en annan än herr Carlstein tänkte sig. Min slutledning var kort och gott att om man nu håller på att endera utreda om förflyttning eller att förflytta SJ:s centralförvaltning från Stockholm, då måste man flytta dessa människor någonstans. Man kan inte bara flytta ut dem i naturen; där kan de inte göra någon nytta alls. De måste ha någon placering, och det var då jag fann en litet underlig — eller vårdslös, för att använda ett annat ord — slutledning: att man inte skulle få göra den regionala rationaliseringen men däremot ha möjligheter att omplacera den centralt placerade personalen. Det stämmer inte, herr Carlstein, att man säger nej till en regional rationalisering och samtidigt håller på att förbereda en omfattande central rationalisering. Man måste arbeta på alla nivåer samtidigt om det hela skall fungera. Det var min tanke när jag talade om att ”flytta ut” eller ”utreda om förflyttning” från Stockholm. Det får inte bli stopp på något ställe vare sig lokalt, regionalt eller centralt, utan rationaliseringarna måste hela tiden fortsätta överallt, annars går det inte ihop. Slutligen vill jag bemöta herr Magnusson i Kristinehamn, som bl.a. konstaterar att eftersom målsättningen tydligen inte uppnåtts med den rationalisering man gjorde förra gången skulle man kunna låta bli att rationalisera nu. Jag vet inte vilken slutledning herr Magnusson egentligen gjorde, men hos mig blev det tvärtom, nämligen att det borde finnas dubbel anledning att satsa på det föreliggande förslaget, eftersom man enligt herr Magnusson inte lyckats uppnå tidigare målsättningar. — Man skall väl inte hålla på och trycka ihop olika resultat från 1963, 1970 och 1971 till en stor tung klump, där allting fastnar. Har man inte lyckats uppfylla målsättningarna förra gången finns det väl ingen anledning att bromsa ytterligare! Så vill jag bara, herr talman, ägna en halv minut åt en sak som jag inte tog upp i mitt förra anförande, nämligen SJ-kundernas bedömning av denna fråga. Jag måste, herr talman, göra klart att jag med stort allvar ser på frågan vad SJ:s kunder skall säga efter ett riksdagens nej till en nödvändig rationalisering i SJ. Det finns en allvarlig risk för att många SJ-kunder kommer att ställa sig frågan: Är det möjligt att ett rationellt transportföretag, som statens järnvägar utger sig för att vara, av riksdagen skall förmenas vidtaga de rationaliseringsåtgärder som behövs för att så långt möjligt hålla kostnaderna nere? Finns det något intresse för mig att fortsätta att vara kund hos SJ om jag skall vara med och betala kostnader för administrativ personal hos SJ, som enligt SJ:s och personalens bedömning inte behövs? Jag ber, herr talman, att vi också har detta i minnet. Vi måste se det förslag som nu ligger även i det långsiktiga perspektivet. Vi arbetar inte med den här frågan som riksdagsledamöter och som SJ-anställda enbart, utan vi arbetar med den med hela samhällets blickar på oss, och inte minst kundernas. Varje viljeyttring i detta samhälle, som pekar på att man skall betala för någonting som man skulle kunna slippa betala om rationaliseringen hade fått drivas på ett riktigt sätt, varje förlorad kund för SJ — som kanske kan komma att finnas på längre sikt — får naturligtvis betraktas som en mycket allvarlig sak.

Herr talman! Kommunikationsministern sade förut att jag skulle bedriva ett dubbelspel genom att jag här försöker företräda den lägre personalens intressen vid SJ samtidigt som jag gått emot Statsanställdas förbunds uppfattning beträffande omorganisationen. Jag är mycket väl medveten om hur den lägre personalen har det, därför att jag själv i min civila gärning tillhör de utrationaliserade kategorierna och har fått gå från en, som jag tycker, meningsfull sysselsättning till en mindre trivsam. Det skulle väl ligga nära till hands för mig att säga: Visst är det bra att man kan peta bort några byrådirektörer. Kommunikationsministern använde inte det ordet, men det har i det här sammanhanget förts en del agitation mot mig, som innebär att jag skulle vara motståndare till att SJ får färre byrådirektörer. Som riksdagsman kan jag inte se den här frågan i ett så snävt perspektiv. Jag är mycket väl medveten om att det måste göras rationaliseringar även på den här nivån och att det är önskvärt att så sker. Men jag tror att det kan ordnas på andra vägar; att jag här skulle ta ett omorganisationsförslag, som jag inte kan förstå syftet med, är för mig fullkomligt främmande. Oavsett vilka turer som Statsanställdas förbund har gjort i frågan — jag vill erinra om att man haft många kritiska synpunkter på förslaget under utredningens gång — tror jag inte att det är alla medlemmars uppfattning som kommer till uttryck i den slutliga ståndpunkten. Om man säger till människor att den där Magnusson i Kristinehamn är hemsk, nu har han motsatt sig att det skall tas bort byrådirektörer vid SJ, så instämmer naturligtvis vederbörande.

Herr talman! Till kommunikationsministern vill jag säga att jag inte har någonting emot göteborgsvitsar, allra helst när de kommer i sitt rätta sammanhang. Nu var det så att alla tre siffrorna som jag nämnde var riktiga! På en förfrågan, om det var riktigt som jag sagt, att det inte har skett någon egentlig rationalisering på den regionala nivån, utan bara på den lokala nivån, svarade generaldirektör Peterson att under tiden från den 1 juli 1962 har rationaliseringen på det lokala planet varit 26 procent, på det regionala planet 21 procent och på det centrala planet 12 procent. Det är en upplysning som vi kan dra våra slutsatser av. Kommunikationsministern kom tillbaka till att utskottet inte hade bett om en föredragning från kommunikationsdepartementet. Nu är det emellertid så att vi har haft underhandskontakter med departementet. För det första skaffade vi in alla remissyttranden i original från departementet, vilket vi ansåg vara motiverat. För det andra gjorde vi en förfrågan hos departementet, om det under den här tiden hade företagits någon utredning om de lokaliseringspolitiska aspekterna av olika organisationsalternativ — det som statskontoret alltså hade ansett önskvärt — och fick till svar att så icke var fallet. Allra sist säger kommunikationsministern att man kan skrämma bort kunder från SJ, om man säger nej till en rationalisering. Vi säger inte nej till en rationalisering, herr statsråd! Såväl majoriteten som reservanterna utgår ifrån att rationaliseringen skall fortgå, och vi har många bevis på att en sådan rationalisering kan ske under tiden som en ny utredning görs. Vi är inte emot en ny regional organisation, men vi har i likhet med expertisen på rationaliseringar — det ämbetsverk som har till uppgift i första hand att se till effektiviteten i statsförvaltningen — sagt att vi bör ha en förnyad utredning innan vi gör denna regionala förändring. Under tiden skall rationaliseringen fortgå. Detta är min sista replik, herr talman, och därför får det vara det sista som jag säger i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag vill säga till kommunikationsministern att oavsett om man heter Gustavsson, Johansson eller Magnusson och oavsett om man bor i Småland, Jämtland eller Värmland eller någon annanstans, kan man komma med en eller annan förnuftig synpunkt som kan ha värde även för en kommunikationsminister. I varje fall vi smålänningar tror inte att alla de förslag som kommer exempelvis från ett statligt ämbetsverk eller från SJ utan vidare är det bästa — det är ett drag som vi har kvar från Nils Dackes tid. Herr kommunikationsministern har talat om låsningar. Men, herr kommunikationsminister, vem är det som är låst? Kommunikationsministern har inte tagit någon hänsyn till vad remissinstanserna har sagt trots att de har varit mycket kritiska, inte minst när det gäller det regionalpolitiska avsnittet. I sitt första inlägg frågade kommunikationsministern mig apropå informationen i Växjö, om inte information är viktig. Jo, herr kommunikationsminister, men det var litet mer än information i Växjö. Jag sade så här: ” Redan i januari i år igångsatte SJ sin personalplanering med bl.a. informationskonferenser. En sådan hölls i Växjö, och där informerades personalen om de detaljerade planer som SJ:s förslag innehöll. De lades fram som om det vore beslutat att de skulle genomföras. SJ begärde då att personalen redan före den 25 januari i år skulle framställa önskemål om framtida placeringar.” Detta är litet mer än information, herr kommunikationsminister! Vidare talade kommunikationsministern i sitt första inlägg om en administrativ surdeg som skulle finnas ute i regionerna. Jag måste fråga: Är det en betygsättning av dem som skall rationaliseras bort? Då ger alltså kommunikationsministern människorna ute i distrikten betyget C.
Herr talman! Jag behöver tydligen inte fortsätta att tvista med kommunikationsministern om huruvida det pågår en utredning om utflyttning av SJ eller ej. Vi är tydligen överens om att det pågår en sådan utredning. Jag har tagit upp frågan av det skälet att bakom kravet på en utredning om utlokalisering av SJ:s centralförvaltning ligger regionalpolitiska skäl. Därför har vi bestämt oss för att söka utreda möjligheten att flytta ut SJ:s centralförvaltning, inte som kommunikationsministern sade ut i skogen eller vad det var, utan vi får väl någon gång i framtiden också bestämma orten, om utredningen visar att en utflyttning är möjlig. Jag har tagit upp detta problem därför att när man utrett frågan om förläggningen av SJ:s distriktskanslier, så borde man också ha övervägt problemet från regionalpolitiska synpunkter. Då man nu tar upp frågan om SJ:s centralförvaltning från den aspekten, hade det varit lika självklart att man också gjort det när det gäller SJ:s distriktskanslier. Det är den kopplingen jag ansåg önskvärd. Redan i mitt första inlägg försökte jag motivera mitt agerande. Det har sin grund i att jag tycker att man vid lokaliseringen av distriktskanslierna inte tillräckligt mycket beaktat regionalpolitiska synpunkter. Kommunikationsministern säger att det blir försörjningsinrättningar av distriktskanslierna, om vi inte tar det framlagda förslaget. Jag tycker fortfarande att det är ett olämpligt valt sätt att uttrycka sig. Även om vi skulle komma att behålla den nuvarande distriktsindelningen, går det att finna meningsfulla sysselsättningar för dem som skall sitta på distriktskanslierna. Dessa behöver inte få karaktären av försörjningsinrättningar. Det går säkerligen att rationalisera och få fram en vettig organisation, även om vi skulle stanna för det högre antalet distrikt.

Herr talman! Jag har alls inte känt mig irriterad, herr statsråd. Jag är i stället rent av glad över att statsrådets senaste inlägg gick i en helt annan anda än de tidigare. Herr statsrådet frågar hur det skall bli med SJ:s kunder. Han säger att man kan skrämma bort kunderna om man säger nej till rationaliseringar. Jag kan i det här sammanhanget hänvisa till ett annat remissorgan som jag inte tidigare citerat, nämligen Näringslivets trafikdelegation. Jag föreställer mig att denna skall vara representativ i detta sammanhang. Man säger att den tänkta omläggningen till större distrikt ”kan innebära försvårade kontakter för såväl SJ:s marknadsföring, distriktspersonal som för de inom distrikten lokaliserade trafikanterna”. SR har helt anslutit sig till denna uppfattning. Detta ger väl klart belägg för att man har en uppfattning som är helt motsatt den som statsrådet framförde då han sade sig vara rädd för att den rationalisering som skulle beslutas i dag skulle skrämma bort kunderna. Jag vill än en gång stryka under, herr statsråd, att ingen har påstått annat än att det skall vidtas rationaliseringar. Vi anser bara att det föreliggande förslaget är dåligt underbyggt därför att frågan blivit ensidigt utredd. Av den anledningen har vi föreslagit en ny utredning. Den regionala utredningen, även lokal, hoppas jag mycket av, och jag hoppas att den måtte ligga till grund för den avsedda utredningen. Då tror jag att vi så småningom kan diskutera den här problematiken i en helt annan anda och besluta på ett bättre och riktigare sätt till gagn såväl för SJ som framför allt för en riktig trafikförsörjning för människorna i vårt land, vilka anser sig ha rätt att kräva detta.

Herr talman! Det är kanske meningslöst att försöka komma på samtalsfot om dessa siffror, herr Gustafson i Göteborg. Han talar fortfarande som om rationaliseringen på regional nivå skulle ha fortsatt år efter år från 1962 och fram till nu. I mitt första inlägg sade jag att det inte är så. Den rationalisering på regional nivå som herr Gustafson talar om och den statistik som han använder sig av för hela perioden 1962-1971 beträffande den regionala personalen var till sin huvuddel koncentrerad till ett enda tillfälle, nämligen till den förra omorganisationen 1963—1964. Nu upprepar jag det inte mer, det behövs inte. Nu har vi kommit till en ny tröskel där vi också måste försöka få regional personal med i rationaliseringen. I stort sett har man från år 1963 så att säga inte rört vid den gruppen. Jag hoppas att herr Gustafson därmed förstår tanken bakom att jag inte kunde acceptera den statistik som han förde fram. Det skulle enligt herr Gustafson ha varit jämna steg i rationaliseringen mellan olika personalgrupper inom SJ de senaste åren, men så är inte fallet. Jag har ingen anledning att polemisera mot att herr Magnusson i Kristinehamn säger att han måste se det här som riksdagsman och talar om beskyllningarna mot honom för att han skulle ha intagit en ställning som innebär att han sätter käppar i hjulet för att ta bort några byrådirektörer, som han uttryckte sig. För det skulle han få ta emot spott och spe ute i landet, sade han. Nej, herr Magnusson, det är egentligen inte fråga om det. Jag önskar inte herr Magnusson vare sig spott eller spe. Frågan är egentligen mycket enklare än så. Skall vi ändå inte, innan den här debatten är avslutad, dra oss till minnes att i princip under alla år som gått efter andra världskriget har det skett rationaliseringar vid SJ, dag ut och dag in, vilka lett till att det varje år har rationaliserats bort mellan 1200 och 1 500 människor vid företaget. Det blir i det närmaste 30 000 på dessa år. Bara under den tid trafikutskottet har haft denna proposition till behandling — jag tror man fick den för knappa två månader sedan eller i månadsskiftet oktober november — har inom andra grupper av anställda vid SJ fler än de som berörs i propositionen rationaliserats bort. Det kan väl inte vara fel, herr Magnusson, att nämna detta. Det gäller grupper som man inte behöver gå till riksdagen och fråga om man får rationalisera bort. Det behövs alltså inte diskussioner timtals i riksdagen för att rationalisera bort dessa människor. Vad som är underligt och som jag har så svårt att förstå är att vi när det gäller en grupp människor, om vilkas eventuella bortrationaliserande riksdagen på grund av gällande lagar och förordningar skall säga sitt, skall ha så stora svårigheter att fatta samma beslut. Det är inte säkert att någon av de talare som tillhör utskottsmajoriteten vill följa det resonemanget och sätta sig in i att dessa andra människor också arbetar vid statens järnvägar, har gjort det i många år, har fått flytta upprepade gånger och har utsatts för samma våldsamma rationalisering. Inte kan de gå till riksdagen och kräva att bli befriade från sin rationalisering. Det går inte, för deras sak skall inte behandlas här. De rationaliseras bort ändå. De kan protestera hos företagsledningen men det händer inte mycket i så fall. De har bara att finna sig i att i ett föränderligt samhälle måste det ske strukturella förändringar. Jag begär inte att någon inom utskottsmajoriteten skall vare sig kommentera eller förstå dessa synpunkter som tränger fram hos den breda, tunga gruppen av SJ-anställda. Det bör ändå sägas, herr talman, innan vi avslutar detta replikskifte, att om dessa tiotusentals människor hade haft möjligheter genom åren att gå till riksdagen och be om hjälp, när de varit utsatta för hotet att flyttas för tredje, fjärde eller femte gången, så hade de tagit chansen. De hade säkert rest till Stockholm och frågat: Kan ni inte hjälpa oss också att slippa ifrån det här? Men de har inte den chansen, för deras frågor skall inte behandlas här. När vi äntligen efter åtta—nio år rör vid en grupp som i stort eller i varje fall med långa intervaller är befriad från detta bekymmer, då blir det dagslånga diskussioner, då blir det uppslitande politiska diskussioner om detta skall få ske eller inte. Det är bara det som är så märkligt, herr talman, att i denna process som måste pågå, vare sig vi vill eller inte, stannar en majoritet av riksdagen, borgare och kommunister, helt plötsligt vid 150—200 människors problem och glömmer i samma ögonblick tusentals och åter tusentals människor med samma problem vid samma affärsverk.

Herr talman! Flera talare har här i kväll åberopat 1963 års trafikpolitiska beslut att SJ skall bära sina egna kostnader. Statsrådet Norling har också fallit tillbaka på detta i sin argumentering. En sak tycker jag bör vara helt klar i just detta hänseende — även om man godtar principerna i beslutet, kan man ha olika åsikter om vilka rationaliseringar som skall sättas in, vid vilken tidpunkt de skall genomföras och om åtgärderna verkligen innebär kostnadsbesparingar. Innan jag för en argumentering utifrån dessa frågeställningar då det speciellt gäller indragningen av Umeådistrikten vill jag göra en reflexion. När man särskilt från norrländskt håll vill ha en bättre anpassning från SJ:s sida till övriga lokaliseringspolitiska åtgärder främst då det gäller taxepolitiken ställer SJ alltid fram 1963 års trafikpolitiska beslut som ett hinder. Om det verkligen uppfattas på det sättet måste väl SJ skaffa sig befogenheter och resurser att falla in i den gemensamma lokaliseringspolitiken. Det finns ju särskilda pengar för stöd till de trafiksvaga linjerna, men den satsningen måste väl breddas även över andra uppgifter. Jag anser att SJ måste vara-mera aktivt med i den planering och den samhällssatsning som det allmänna lokaliseringsstödet innebär.

Beträffande Umeådistrikten utgår jag först från den målsättning som ligger bakom det nya förslaget och som statsrådet nyss redogjorde för och hur den målsättningen passar in på de norrländska förhållandena.

Med de avstånd som vi har i Norrland anser jag det självklart att vi måste ha andra regler än det övriga landet då det gäller bedömningen av befolkningsunderlag och annat koncentrationstänkande i frågan om den samhällsservice i olika former som samhället skall hålla medborgaren med. Skall vi någonsin få ordning på de norrländska problemen måste myndigheter och beslutsfattare från det övriga Sverige acceptera det här förhållandet; jag säger det kanske i första hand med adress till regering och riksdag. Om man bedömer kraven på transportservice och effektivitet som viktiga och anlägger en näringsgeografisk synpunkt på den föreslagna omorganisationen är det en omöjlighet att klara detta inom ett område som omfattar mer än 50 längdmil. I målsättningen har också angivits att det bör föreligga ett nära samband mellan näringslivets planering och annan samhällsplanering, där kommunikationsplaneringen är en viktig del, och även i det hänseendet anser jag att den nya organisationen innebär en klar försämring. Det är också mycket klart understruket i de remissvar som inkommit från regionen — bl.a. har industrierna i Umeåregionen uttryckt stora bekymmer över den försämrade service detta innebär för deras vidkommande. Här tycker jag att man får en klar reaktion från kundernas sida, vilket statsrådet efterlyste i sitt anförande. Likartade remissvar har kommit från länsstyrelsen och landstinget i Västerbotten, där man klargör att den här försämringen av transportser vicen i övre Norrland motverkar de strävanden som görs regionalt och från statens sida för att lokalisera nya företag i Norrland. Här rör det sig också om ett försök att skapa gynnsammare förhållanden för de företag som redan finns där. Jag sade inledningsvis att man måste pruta på koncentrationstänkandet när man skall bedöma behovet av samhällsservice i våra norrländska bygder, men det är också viktigt att vi får en samordning av de regionalpolitiska insatserna i Norrland, så att inte de insatser som görs i positiv riktning, t.ex. genom lokaliseringspolitiken, motverkas därför att man. försämrar servicen till den enskilda människan och till företagen. Det är min uppfattning att kontakterna mellan SJ å ena sidan samt näringsliv, kommuner och befolkning å den andra kommer att väsentligt försämras i förhållande till nuläget om Umeådistrikten dras in. Den rationaliseringsvinst som en indragning av Umeådistrikten beräknas innebära är också i det här sammanhanget ytterst tvivelaktig. SJ har transportföretag som konkurrerar om transporterna. De har en personlig service och personliga kontakter och hittills har SJ mycket väl kunnat konkurrera på det här området, men en försämring måste, enligt min mening, medföra att SJ löper risk att förlora en marknadsandel. Min uppfattning är att SJ, för att nå en bättre lönsamhet för sin verksamhet i Norrland, skall agera på ett sätt rakt motsatt det som indragningen av Umeådistrikten innebär. Mitt recept är kort: Förbättra lastoch spårkapaciteten i Norrland, så att man kan avlasta trafiken på landsvägarna, och satsa på en god service till resande och transportörer! Statsrådet Norling sade om den regionala trafikplanering som skall vara slutförd 1974, att den inte påverkade frågan om indragningen av distriktskontoren. Detta finner jag synnerligen underligt. Om man gör denna indragning av distriktskontoren nu, låser man väl förutsättningarna för planeringsverksamheten, eftersom den skall ange vilka transportuppgifter som i framtiden bör åvila SJ lika väl som andra transportföretag.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

Fru talman!

Men, fru talman, min hovsamhet kommer inte att bli vad jag tänkt mig mot bakgrunden av kommunikationsministerns som jag tycker ganska hårda uppträdande i denna debatt. Eftersom jag inte haft tillfälle, fru talman, att gå upp i debatten förrän nu, trots att jag tillhör utskottet, måste jag be om överseende om jag överskrider tidsgränsen fem minuter. Det sägs att man inom departementet och regeringen känner sig i viss mån besvärad inför tanken att lida ett nederlag i denna fråga. Vi har redan i den diskussion som förts här i kammaren märkt att det föreligger en relativt enad opinion, bakom vilken också står en rad socialdemo krater. Jag tycker egentligen inte att det är så märkvärdigt. Låt mig först säga att SJ varje månad och varje år rationaliserar och skall göra det för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sin verksamhet. Men jag vill fråga kommunikationsministern, om det nu aktuella rationaliseringsförslaget verkligen hade behövt framläggas för riksdagen på det sätt som skett. Hade inte SJ och departementet mandat att arbeta på ett annat sätt?

Är den senare tolkningen riktig tycker jag att departementschefen har gjort rätt. Då behöver departementschefen inte känna det som ett nederlag om han förlorar denna votering. Var det inte också meningen att detta förslag egentligen skulle läggas fram något senare, under 1972? Hade det inte varit lämpligare att lägga fram det exempelvis på hösten 1972 när man har bättre klarhet i kommunernas och länens trafikpolitiska uppläggning och kunde samarbeta med dem på ett naturligare sätt? Kommunerna hade då kommit betydligt längre i sina bedömningar och planera, och det skulle varit utomordentligt betydelsefullt. Tyvärr är det ju så att 75 procent av driftkostnaderna utgörs av personalkostnader. Därför går nästan varje form av rationalisering på ett eller annat sätt ut över de anställda. Så har det under de senaste åren varit nästan hela tiden. Många människor har fått byta jobb och man har fått göra täta personalomflyttningar. Det dröjde inte så länge förrän utskottet uppvaktades av länsrepresentanter, kommunrepresentanter och anställda när vi tog oss an denna fråga. Som huvudargument anförde man att utredningen var för bristfällig, att SJ:s förslag byggde för litet på fakta. Denna uppfattning har också utsagts och diskuterats alldeles tillräckligt i de remissyttranden som avgivits av statskontoret, kommerskollegium m.fl. instanser. Även om, fru talman, många har uttalat sig positivt om en rationalisering — det har vi ju gjort allihop — är man skeptisk mot detta förslag. Det gäller såväl riksdagskolleger som människor ute i bygderna. Jag skall villigt erkänna, herr kommunikationsminister, att jag vid första behandlingen av detta ärende sade mig själv att det här är O.K. Det verkar riktigt att spara och rationalisera genom denna organisationsform. Men vad innebär då detta? Det börjar man undra sedan man har fått ta emot den långa raden av uppvaktningar, läst pressen osv. Jag vill tala om för kommunikationsministern att när jag gick till min grupp för att diskutera det här förslaget så uttryckte man farhågan: Kommer SJ därigenom att försämra sin service? Kommer det att bli följden av detta förslag? Allmänhetens och i stor utsträckning även mina kollegers intryck är alltså att SJ:s service är dålig. Då dessa rationaliseringsförslag framlägges blir det spontana reaktioner i den riktningen att nu vill SJ ytterligare försämra sin service. Det är allvarligt att ett affärsdrivande verk har kommit i den situationen att nästan varje förslag som man lägger fram i rationaliseringssyfte bemöts med misstänksamhet från allmän hetens sida. SJ har inte råd att tära på sitt förtroendekapital så som SJ gjort. Det förtroendekapitalet är för dåligt, herr kommunikationsminister, eftersom reaktionen omedelbart blivit denna. Skall det bli så varje gång att sunda, sparsamma människor i princip får det intrycket att när SJ rationaliserar blir resultatet en dålig service? Nu kanske kommunikationsministern säger att herr Lothigius hjälper ju till genom sin kritik i riksdagen. Men kritikens bakgrund finns i remissinstanserna och i den intensiva press debatt som ägt rum. Kommunikationsministern tycker att det inte finns någon gräns för de argument som läggs fram i denna fråga och säger: Ni kräver rationaliseringar i olika sammanhang, men i detta fall gör ni det inte. Efter en debatt som denna kan man inte tro, allra minst när det gäller moderata samlingspartiet, att det är rationaliseringar ni önskar i fortsättningen, tro på er vilja att spara osv. Fru talman! Svenska staten lägger ner miljarder varje år på utbyggnad av statliga verk i detta samhälle, och när vi kritiserar det säger man från regeringens sida: Ni vill inte tillräckligt framhålla service. Men nu när vi är misstänksamma mot att genomföra denna form av rationalisering och anser att utredningarna inte är fullt i sin ordning, då skulle det vara felaktigt från vår sida att säga att vi kräver en god service och att vi måste veta att sådan god service förefinnes innan dessa rationaliseringar görs. Herr kommunikationsministern åberopade representanter i styrelsen, vilka företrädde cellulosaindustrin. Men mina småföretagare i Småland och på andra ställen som har att leverera virke till olika delar av vårt land, skall de ge sig upp till en central instans med mössan i hand, när de är vana vid att på den lokala orten få diskutera med distriktsorganisationen om sina problem? Detta blir resultatet. Det är alltså inte givet att denna nya service från deras utgångspunkt ses som särskilt fördelaktig. Då säger kommunikationsministern: Vem skall betala detta? Det blir ju kunden som skall betala detta. Jag trodde att vi var relativt ense i denna kammare om att vi måste för svenska folkets järnvägs skull tillskjuta ett visst belopp för att klara vissa serviceåtgärder, och det tror jag vi i moderata samlingspartiet är beredda att göra också i fortsättningen. Vi vill alltså inte lokalisera bort en rad av våra järnvägar utan att vi har en väl underbyggd motivering. Herr kommunikationsministern åberopade min gode vän Bo Turesson , sittande i SJ:s styrelse, såsom en hyvens man och den som nu efter några år kunnat tränga in i dessa ärenden.

Är det någon som vågar säga att den synpunkten är osaklig? Det hör i allra högsta grad till saken när reaktionen har blivit som den blivit i hela vårt land inför SJ:s sätt att hantera de här frågorna på olika håll. Men tar man allmänhetens synpunkt i betraktande är man alltså inte helt saklig. Det finns ingenting som är så uselt som en opposition som håller ihop, och det värsta är att denna opposition håller ihop med en hel del socialdemokrater som ser problemen från liknande synpunkter.

Men situationen är ju den att SJ och departementet själva bestämmer i det ena fallet och att man i det andra har gått till riksdagen. Det är inte säkert att vi, om man i varje sammanhang hade gått till riksdagen i dessa andra frågor, hade accepterat dessa lösningar; i varje fall kanske det blivit långa debatter. Fru talman! Detta tog längre tid än jag planerat, men jag ville — utan att gå in på den rad andra skäl som redan har tagits upp här — tala om varför moderata samlingspartiet stöder utskottets hemställan så som vi gör. Det är alltså mot bakgrund av att vi inte är säkra på att vi skulle få den fullgoda service som vi önskar, som vi vill ha ytterligare, ordentliga undersökningar på området innan man vidtager några åtgärder.

Fru talman! Jag har litet svårt att förstå min vän Lothigius” resonemang. Min situation i detta ärende är att jag för ett och ett halvt år sedan som ledamot av statens järnvägars styrelse hade att ta ställning till ett där framlagt omorganisationsförslag. Jag bedömde det ur sakliga synpunkter och, som jag såg det, på ett riktigt sätt. Jag hade ingen som helst anledning att lägga några andra synpunkter på detta ärende än sakliga, när frågan behandlades i statens järnvägars styrelse. Nu ifrågasätter herr Lothigius sakligheten i min bedömning av ärendet och säger att den synpunkt man skall lägga på detta sammanhänger med och är avhängig av den reaktion som förslaget har mött sedan det blev offentligt under detta år. Jag kan inte se att den reaktionen på något sätt kan eller bör påverka bedömningen av huruvida mina skäl har varit sakliga eller inte. När vi tog ställning till förslaget för ett och ett halvt år sedan visste vi inte alls någonting om reaktionen. De skäl som vi då lade till grund för bedömningen har inte på något sätt ändrats eller kunnat ändras eller bort ändras av reaktionen på förslaget. Sakliga är det precis lika motiverat att kalla de skälen i dag som det var för ett och ett halvt år sedan. Och mitt framträdande här i dag är naturligtvis dikterat av att jag inte skulle kunna ha respekt för mig själv, av att jag skulle förlora mitt ansikte, om jag nu intog en annan ståndpunkt än jag gjorde för ett och ett halvt år sedan. Det vore en helt orimlig situation som jag i så fall skulle försätta mig i. Men jag har inte haft någon som helst svårighet att stå fast vid min ståndpunkt för ett och ett halvt år sedan, eftersom den var grundad på sakliga skäl. Herr Lothigius och kammarens ledamöter i övrigt måste förstå att man fungerar på det här sättet, om man anstränger sig att se sakligt och ärligt på en frågas behandling. Mitt uppträdande i dag har varit dikterat av en vilja att fortsätta att se frågan ur sakliga, reella synpunkter. Jag vill inte alls ingå i någon polemik med utskottets företrädare, utan jag har bara velat motivera mitt ställningstagande till förmån för reservationen, och därvidlag har jag åberopat de sakliga skälen och inga andra.

Fru talman! Den här repliken till herr Lothigius skall inte alls bli lång. Jag tyckte mig i hans inlägg spåra någonting av, skall vi kalla det en viss osäkerhet inför den här frågans avgörande. Om min bedömning är riktig tycker jag att det finns anledning att respektera herr Lothigius” försiktighet; då är det inte fråga om en osäkerhet i vanlig bemärkelse utan om ett realistiskt, försiktigt konstaterande av vilken svår materia det här egentligen är. Herr Lothigius noterade inledningsvis att regeringen tydligen — enligt hans uppfattning — var besvärad av att få lida ett nederlag i den här frågan. Jag skall gärna säga att vi i och för sig inte är förskräckta för nederlaget som sådant. Ett minoritetsparti i riksdagen får naturligtvis av och till finna sig i att lida ett voteringsnederlag. Nej, i den mån jag skulle kunna sägas vara besvärad, skulle det givetvis vara utifrån en helt annan utgångspunkt, nämligen att ett nederlag för regeringsförslaget har betydligt allvarligare aspekter än regeringens och socialdemokraternas prestige. Men jag skall inte på nytt ta upp alla de allvarliga aspekter som ett nederlag för utskottsminoritetens förslag skulle innebära; den saken har vi talat om nu i flera timmar. Herr Lothigius aktualiserade också, om jag fattade honom rätt, följande problem: Borde den här frågan över huvud taget ha hamnat här i riksdagen? Herr Lothigius sade det inte rätt ut, men man kunde söka sig fram till att det skulle ha kunnat tänkas vara en fråga som hade kunnat klaras utanför riksdagen. Jag tror inte att herr Lothigius har rätt, allra minst efter den debatt om statlig företagsamhet som fördes i det här huset i går, timma ut och timma in. Då diskuterades verkligen — under längre tid än vi har använt hittills i den här debatten — frågan om regeringens sätt att inte inför svenska folkets valda representanter redovisa sitt fögderi när det gäller statlig företagsamhet. Jag menar nog, herr Lothigius, att om regeringen skulle ha underlåtit att föra det här ärendet till riksdagen för avgörande, så hade det inte dröjt så väldigt länge förrän det hade ställts frågor även om detta: Varför har inte riksdagen fått uttala sig och besluta? Jag stöder mig då som sagt helt på den diskussion som bl.a. fördes i går. En alldeles speciell anledning att tro detta är att exakt samma typ av fråga 1963 avgjordes av riksdagen. Det skulle därför ha varit ännu mer besvärande för regeringen att förklara varför man inte nu i samma typ av fråga skulle låta riksdagen besluta. Sedan gäller frågan om det här förslaget kommer att förbättra eller försämra servicen vid SJ. Naturligtvis skulle det vara regeringen främmande att lägga ett förslag som man kunde misstänka skulle försämra servicen. Jag tycker att det räcker med att också därvidlag gå tillbaka till vad som hände i samma ärendetyp 1963, gå tillbaka och se efter hur utvecklingen har varit efter det beslutet: Har servicen blivit sämre eller har servicen blivit bättre? Naturligtvis har den blivit bättre. Om ett företag som SJ skulle stanna i växten så att säga, samtidigt som samhället förändras dag ut och dag in, skulle det naturligtvis på mycket kort tid tappa allt av sin identitet och inte kunna göra det som man väntar av det. Jag tror att herr Lothigius med det inlägg han har gjort här har gjort sig till tolk för den i viss mån berättigade osäkerhet som är till finnandes beträffande vad som skall hända, om det blir ett nej till propositionen.

Vad jag har upplevt under de åren — som alltså går tillbaka ända till mitten av 1940-talet — i den fackliga verksamheten har visat mig att det finns en positiv vilja hos SJ-företaget och de anställda att följa med i tiden. År ut och år in har denna positiva inställning funnits.

Gör man det missar man långsiktigt mera än man möjligen vinner för tillfället.
Fru talman! Jag är ledsen över att jag behöver ta kammarens tid i anspråk; det här replikskiftet kunde ha klarats av, om jag hade fått tillfälle att komma upp tidigare i debatten i den här frågan som utskottets talesman. Jag skulle bara först till min vän Bo Turesson vilja säga att jag har aldrig ifrågasatt hans saklighet. Jag känner honom sedan många herrans år och vet vilket jobb han har gjort här i riksdagen och i andra sammanhang. Men vad jag säger är att vi får inte frånkänna det argumentet saklighet, att den svenska allmänheten inte ser på SJ såsom det serviceföretag man hade hoppats på. Det är mot den bakgrunden man också är skeptisk mot de rationaliseringsförslag som framförs, om man inte är säker på att det finns ett ordentligt klart underlag bakom förslagen. Ni har, herr kommunikationsminister, alldeles rätt i att det har funnits en viss osäkerhet hos mig i betraktandet av den här frågan.

Då sade jag mig att det måste vara fel någonstans. Kommunikationsministern kan ju inte säga att det är fel på allmänheten — det är varken riktigt eller politiskt möjligt att säga. Om allmänheten anser att SJ inte är svenska folkets järnväg utan i viss mån misstror arbetsformerna där, så är det beklämmande. Då är det också svårt, herr kommunikationsminister, att föra fram i och för sig vettiga och riktiga rationaliseringar — det möter motstånd. Det är inte minst mot denna bakgrund som vi har gjort vårt ställningstagande.

Fru talman! Till det sista som herr Lothigius sade gör jag bara den kommentaren, att självfallet är det vår skyldighet, var vi än är placerade, att lyssna till vad herr Lothigius kallar för allmänheten. Men det är ju en gång för alla så i vårt samhälle, att om det skall kunna finnas någon utsikt till att få fram, att tolka och att följa opinioner, så måste vi arbeta med ett visst mönster hela tiden, och det mönstret utbildar vi genom att skaffa oss remissinstanser på olika ställen. Och jag kan försäkra att — det vet för resten herr Lothigius, övriga kammarledamöter och alla andra också — att den här frågan har varit remitterad till alla de instanser som kan sägas i sista hand representera vad herr Lothigius kallar för allmänheten. Ingenting har undanhållits någon. Jag hoppas alltså att herr Lothigius och jag kan vara överens i den delen, att om man remitterar ett utredningsförslag till alla de remissinstanser som på något vis kan tänkas ha någonting att säga, då har man gått så nära allmänheten som man över huvud taget kan göra. Det är så vi har agerat i den här frågan, och herr Lothigius har heller inte sagt att det inte varit en fullödig remissbehandling.

Fru talman! Efter den långa debatt som här förts är det ganska svårt att anföra några nya synpunkter, särskilt som både herr Nygren och herr Carlstein redan har redogjort för synpunkterna i den motion som jag står för. När jag nu ändå kommer att säga några ord — jag skall försöka att hålla den för mitt anförande antecknade tiden och kanske t.o.m. förkorta den något — gör jag det av två orsaker. Den första är att jag vill försöka förklara hur vi ser på dessa frågor i den bygd som jag kommer ifrån. Den andra är att jag var ganska hårt engagerad i den stora utlokaliseringsdebatt som fördes här i riksdagen i våras, då vi den 26 maj beslöt om utlokalisering av vissa statliga företag och verk. Den gången tog vi inte ställning till verken enbart utifrån företagsekonomiska synpunkter. Om vi hade gjort det är jag säker på att vi hade kommit till helt andra resultat. I nämnda debatt togs också upp en annan typ av utlokalisering från exempelvis Stockholm, nämligen den att vi skulle flytta ut vissa delar av verken och låta andra vara kvar. Detta mötte stark kritik från såväl remissinstanser som från utskottet, som i likhet med ERU slog fast att en sådan åtgärd skulle leda till regional obalans, eftersom man då fick toppbefattningarna samlade på ett ställe och de lägre befattningarna ute i landet. Även i den proposition det här gäller föreslås att vi skall flytta ledningsfunktionerna till storstadsområdena, även om det nu inte gäller Stockholm utan Malmö och Göteborg.

Det är faktiskt också vad man gör den här gången. Departementschefen säger att vid en kommande utlokalisering där distriktsorganisationer föreslås indragna skall utlokaliseringen bli föremål för delegationens övervägande, och reservanterna understryker angelägenheten av att så sker. Vi som bor i berörda bygder är naturligtvis tacksamma för det. Men det är i alla fall bättre med en fågel i handen än med tio i skogen, och jag är övertygad om att det hade varit lättare att klara av problemen om man hade avvaktat till dess det förslag om utlokalisering som vi väntar på hade förelegat, så att vi hade kunnat se att vad departementschefen sagt verkligen hade beaktats. Den region som jag representerar — jag talar då om hela sydöstra Sverige — brottas med mycket stora problem. Om man har en karta där orter med över 50 000 invånare är markerade, så skall man finna att det inte finns några sådana orter i vare sig Kristianstads, Blekinge, Kalmar eller Kronobergs län. Men det är just på dessa stora orter man har en spontan tillväxt. Dessutom skall man vid bedömningen också ta hänsyn till att många av de människor som bor i denna region arbetar inom två industrier, glas och trä, som i dag har stora problem. Ordföranden i Svenska träindustriarbetareförbundet har sålunda sagt, att antalet företag inom denna industri behöver skäras ned mycket hårt.

Jag har full förståelse för SJ som anlägger företagsekonomiska synpunkter, men mot bakgrund av vad som hände i våras har vi här i riksdagen att också göra samhällsekonomiska och regionalpolitiska bedömningar. Jag är inte motståndare till att SJ rationaliserar på den högre tjänstemannanivån. Har man inte gjort det i tillräcklig utsträckning utan följt minsta motståndets lag och tagit bort en banarbetare här och en där, så att man i dag står med en för smal bas och en för stor överbyggnad, så är det inte de som har en annan uppfattning i den frågan som skall anklagas för det; den kritiken måste til syvende og sidst den centrala SJ-ledningen ta på sig. Och nog måste det finnas andra sätt att lösa rationaliseringsproblemen än genom att enbart dra in distriktsorganisationerna på vissa orter. Om SJ behöver ett ökat stöd från samhället, så måste vi i riksdagen ta på oss det ansvaret, om det ur hela samhällsekonomins synpunkt är försvarbart och regionalpolitiskt riktigt. Varken utskottsmajoriteten eller reservanterna har tagit upp kravet i motionen 1551, som — det har herr Nygren redan sagt — hemställer om uppskov med indragningen av en del distrikt. Även om det av utskottsbetänkandet kan utläsas att man vill gå längre i rationalisering än vad detta förslag innebär, måste jag för min del stödja utskottet i detta sammanhang.

Fru talman! Det är en viktig fråga vi nu behandlar, sade statsrådet i ett av sina senaste inlägg. Säkert är den det. Det är väl kanske just därför som den utlöst en mycket lång och livlig debatt här i kammaren under eftermiddagen och kvällen men kanske i ännu högre grad ute i landet, inte minst bland SJ:s egen personal, som bl.a. genom uppvaktningar hos olika myndigheter givit uttryck för sitt missnöje med förslagets utformning. Även departementet har tydligen känt en viss osäkerhet inför SJ:s förslag, eftersom man dröjt med framläggandet av denna proposition till höstriksdagen — den var ursprungligen aviserad redan till vårriksdagen, men av någon anledning uppsköts detta beslut. För att ingen missuppfattning skall råda vill jag säga — detta har vi motionärer också klart angivit i vår motion, nr 1545, som också tillstyrkts av utskottsmajoriteten — att vi inte motsätter oss att rationaliseringar företas inom SJ. Men vi kan inte instämma i det förslag till omorganisation som departementet nu lagt på riksdagens bord. Det har grundats på en utredning som verkställts av en särskild organisationsgrupp inom SJ, och mot denna utredning har flera av remissinstanserna framfört åtskillig kritik. Det finns givetvis, som statsrådet Norling mycket riktigt också framhöll, remissinstanser som varit positiva. Men enligt min mening är det svårt att bilda sig en uppfattning om i vilken omfattning man kommer att uppnå den av departementet beräknade rationaliseringsvinsten, uppgående till ca 25 miljoner kronor, som det angetts. Därav skulle 10 miljoner kronor vara en vinst som uppnåtts genom den nu föreslagna bortrationaliseringen av tre distriktskontor. Särskilt svårt är det att säga på vilka områden dessa besparingar skall göras, eftersom det saknas en ekonomisk detaljredovisning i det nu framlagda förslaget. Det råder, som jag tidigare nämnt, mycket delade meningar om förslaget till distriktsindelning, och nedbantningen av antalet distriktskontor från nuvarande elva till just åtta kanske vid närmare eftertanke och undersökningar icke visar sig vara riktig för att ge SJ ur företagsekonomiska synpunkter den största rationaliseringsvinsten. Därför bör detta, som vi motionärer — och även utskottsmajoriteten — föreslår bli föremål för ytterligare utredningar. Sedan vill jag, fru talman, ge några lokaliseringspolitiska synpunkter. Både regering och riksdag har uttalat som sin målsättning att man bör söka dämpa storstadsområdenas tillväxt. Detta har man visat i handling när man från Stockholmsområdet nu flyttar ut statliga ämbetsverk. När det gäller omorganisationen av SJ gör man tvärtom, i varje fall beträffande distriktskontoret i Växjö, som man nu ämnar flytta till en redan överhettad storstadsregion, nämligen Malmö. Jag behöver icke närmare gå in på detaljerna vad det gäller Växjökontoret, eftersom herr Gustavsson i Alvesta i sitt tidigare anförande utförligt har redovisat dessa. Men det tjänar säkert ett syfte att ytterligare understryka vikten av att Växjökontoret bör behållas ur regionalpolitiska synpunkter och för näringslivets utveckling i sydostregionen. Flyttas det nuvarande distriktskontoret från Växjö kommer sydostregionen med Växjö som centralort att vara och förbli en vit fläck på SJ:s karta över placerade distriktskontor, eftersom de nya orterna som berör vår region föreslås bli storstäderna Malmö och Norrköping. Avståndet mellan dessa båda städer är närmare 50 mil, och eftersom Växjö ligger nästan exakt mitt emellan dessa båda städer vore det icke enbart ur geografisk synpunkt naturligt att Växjö fick behålla sitt kontor. Om Malmö och Norrköping skulle bli de nya huvudorterna finge de största städerna i Blekinge, Kalmar, Jönköpings och Kronobergs län i medeltal 22 mil till sin huvudort. Ett betydligt bättre alternativ vore att bilda ett distrikt av de fyra nämnda länen med nuvarande huvudort, Växjö. Då skulle motsvarande avstånd minskas till ca 10 mil. Inom denna räjong med 10 mils avstånd från Växjö bor det i dag 900 000 människor, som skulle bilda ett naturligt underlag — vilket man också gett uttryck för i propositionen — för ett bärkraftigt distrikt.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

Fru talman! Redan vid remissdebatten hösten 1970 tog jag upp förslaget om en ändring av SJ:s regionala organisation och den signalerade indragningen av driftoch bandistrikten i Borås. Detta skedde i samband med att jag tog upp några frågor om den problematik som det ensidiga näringslivet innebär i en så befolkningsrik region som Boråsregionen är. Jag pekade på de uppenbara risker det innebär att den industrigren som är helt dominerande i regionen enligt TEKO-utredningen kanske kommer att minskas med 20000 personer inom en tioårsperiod. Jag underströk också utredningens uppfattning att vi behöver annan industri men kanske framför allt förvaltningstjänster och utbildningsanstalter, om vi skall klara framtiden och även kunna benytta oss av de stora investeringar som har nedlagts inte minst inom Borås kommun. I det sammanhanget ifrågasatte jag om det inte är nödvändigt framdeles att den ena handen vet vad den andra gör. Jag pekade på att i propositionen 75 år 1970 hade uttalats, att expansionen i Stockholms-, Göteborgsoch Malmöområdena borde dämpas, vilket bl.a. skulle kunna ske genom utflyttning av verksamheter från dessa områden. Vidare påpekade jag, att SJ tycks driva en egen lokaliseringspolitik, eftersom man var i färd med att vilja centralisera till överhettade storstadsregioner. Och jag frågade om det kan anses rimligt att flytta en verksamhet med ett hundratal anställda från Borås till Göteborg samtidigt som en statlig utredning pläderat för en utlokalisering av viss verksamhet från Göteborgsområdet till Borås.

Jag hade också en förhoppning om att det var på grund av remissvaren som man inte framlade någon proposition vid vårriksdagen 1971 och att man hade påverkats av de remissyttranden som hade kommit, bl.a. från de kommuner som skulle drabbas genom att de förlorade driftoch bandistrikten.

En annan tänkbar orsak till ett uppskov kunde också åberopas, nämligen att kommunikationsdepartementet uppdragit åt länsstyrelserna att utföra en regional trafikplanering, som skall vara färdig före den 1 oktober 1974. Men tyvärr, i dag ligger förslaget på bordet, och jag måste fortfarande fråga, om det inte är hög tid att den ena handen vet vad den andra gör, liksom jag gjorde i remissdebatten 1970. Vi kommer så småningom att till Borås få ett statligt företag, nämligen provningsanstalten med ca 140 anställda. Samtidigt håller vi på att förlora SJ:s distriktsorganisation med ca 90 tjänster. I detta sammanhang frågar jag mig onekligen: Är det lokstationen som kommer att dras in i nästa omgång? Också många bland SJ-personalen i Borås frågar sig detta och menar att det här är bara en början. Det har talats om att vi skulle vara benägna att rationalisera endast när det drabbar vissa personalgrupper. Detta skulle jag vilja bemöta med att vi har försökt så långt det har gått att slå vakt om våra bandelar och våra turlistor och att ha kvar stationer med bemanning i de fall detta över huvud taget varit möjligt. Om man skall lägga lokaliseringspolitiska aspekter på trafikfrågorna — vilket jag tycker det är helt naturligt att göra — måste jag slå fast att vi i Boråsregionen är intresserade av att bibehålla så mycket som möjligt av servicen men också av tjänstesektorn. Vårt stora problem är nämligen att vi inte har en tjänstesektor som står någorlunda i proportion till vad övriga regioner och regioncentra med jämförbara befolkningstal är begåvade med. Detta medför bl.a. att våra ungdomskullar flyttar ut, så att vi har fått en negativ befolkningsutveckling med en starkt ökad utflyttning. Det är således inga högavlönade som vi slår vakt om, även om detta i och för sig skulle kunna anses helt berättigat, mot bakgrund av att vi har en typisk låglönenäring som huvudsaklig försörjningsbas och att var och en naturligtvis måste sträva efter att hålla ett någorlunda godtagbart skatteunderlag. Vidare är det i hög grad överdrivet att tala om höga tjänster i detta fall. Om vi tar driftdistrikten i Borås som exempel, finner vi att det rör sig om elva chefstjänster och ett mellanskikt av tekniker men också om ett stort antal relativt lågavlönade, varav ca 30, eller inte mindre än en tredjedel av samtliga, är organiserade i Statsanställdas förbund. Det är således en falsk bild man kommer med när man talar om att det här gäller att börja rationaliseringen i toppen. Man får nog i stället börja vid den centrala administrationen, om rationaliseringen skall ge ett resultat i den riktningen. Det har talats om stora rationaliseringsvinster här, och i propositionen beräknas att distriktsomorganisationen skall medföra att kostnaderna kommer att gå ned med 10 miljoner kronor per år. Det görs dock ett viktigt förbehåll, i vilket man konstaterar att personalminskningen uppnås först i anslutning till en successiv naturlig avgång, vilket medför att effekterna i kostnadshänseende i sin helhet uppnås först på viss sikt. Om man utgår från att ingen tjänsteman skall avskedas, utan att det i stället är fråga om omplaceringar, måste man konstatera att vinsten då kommer fram först när en femtedel av samtliga tjänstemän i distrikten har lämnat sin tjänst, vilket torde vara en sak på mycket lång sikt. SJ har i förslaget framhållit att man har försökt bedöma vilken organisation SJ bör ha för att fungera effektivt fem å tio år framåt i tiden. Jag måste nog konstatera att om det bara rör sig om fem år framåt i tiden, är den bedömning man har åstadkommit mycket kortsiktig, i synnerhet som det kommer att ha gått två år sedan förslaget framlades innan det träder i kraft — om propositionen skulle komma att bifallas. Detta understryker väl ändå vad herr Carlstein sade om ryckigheten i SJ:s organisation. Nu har utvecklingen kanske trots allt gått så fort att det finns skäl för att ompröva hela förslaget redan i dag. Det är också en synnerligen mager redovisning som vi har fått i denna fråga, både från SJ och i propositionen 147. Det talas i olika sammanhang om bristande balans mellan distrikten, om för litet underlag osv., men det finns inte något statistiskt material som underlag för bedömningar när det gäller bärkraften, vare sig i den nuvarande distriktsindelningen eller i den tilltänkta. Vilket distrikt har den lägsta trafikvolymen i dag? Vilket är minst bärkraftigt ur administrativ synpunkt, i nuvarande organisation? Hur stor blir skillnaden trafikdistrikten emellan genom den föreslagna nya indelningen? Såvitt jag förstår måste det bli avsevärda skillnader även i fortsättningen, men jag kan inte bevisa detta, eftersom jag inte har något material att stödja mig på, lika litet som någon annan tycks ha det. Det finns också en rad övriga obesvarade frågor som gör att man kan ifrågasätta förslaget även av andra skäl än lokaliseringspolitiska sådana, som dock för mig är de mest väsentliga i detta sammanhang, och jag kommer därför att stödja utskottsmajoritetens förslag.

Fru talman! Jag har begärt ordet i detta ärende i egenskap av motionär, och jag lovar att fatta mig kort. För åtskilliga orter betyder SJ:s verksamhet synnerligen mycket för sysselsättningen, och den successiva rationalisering, här i betydelsen personalinskränkningar, som skett och sker inom SJ har för sådana orter redan haft negativa konsekvenser. Om de förslag till ändrad regional organisation av SJ som föreslås i propositionen 147 genomförs skulle dessa negativa effekter ytterligare förstärkas på några orter, där SJ:s verksamhet har avgörande betydelse för sysselsättningen. Jag har i min motion nr 1552 — liksom även herr Stadling i motionen 1553 — tagit upp frågan om SJ:s framtida verksamhet i Ånge. Ånge är just en sådan ort, för vilken SJ:s dispositioner av personal har avgörande betydelse för den framtida utvecklingen. De personalinskränkningar som redan skett har såväl länsstyrelsen som kommunen och ortsbefolkningen åsett med oro. Av propositionen är det inte lätt att dra säkra slutsatser om SJ:s planerade verksamhet i Ånge, men remissinstanser med speciellt ansvar för länets och denna kommuns framtid har ställt sig kritiska till följderna för kommunen vid ett eventuellt genomförande av de i utredningen föreslagna ändringarna av maskintjänsten. Enligt propositionen tillstyrker departementschefen den föreslagna omorganisationen, som enligt honom synes utgöra en tillfredsställande lösning av problemen i fråga om maskintjänsten. Denna lösning torde dock efter hand medföra färre sysselsättningstillfällen vid SJ i Ånge, bl.a. genom att distriktsgränserna föreslås följa länsgränserna, vilket medför minskat underlag för Ånges verkstäder. Jag har funnit det viktigt att aktualisera frågan på grund av SJ:s stora betydelse för orten. Av centralortens knappt 4 000 invånare är ungefär 700 anställda vid SJ. Ånge skall enligt länsprogrammet utgöra regionalt tillväxtceentrum för västra Medelpad. Kommunens befolkningstal är vikande. Svårigheterna att skapa nya sysselsättningstillfällen är stora, trots de möjligheter den statliga lokaliseringspolitiken ger, speciellt för det inre stödområdet, vilket denna kommun tillhör. Avståndet från centralorten till närmaste större tätort är 10 mil. Det är alltså synnerligen viktigt att kommunen inte ytterligare försvagas utan i stället lyckas vända befolkningsutvecklingen så att samhällsservicen där får tillräckligt under lag för att kunna bibehållas och den nybildade storkommunen långsiktigt kan bestå som självständig enhet. Vi måste samordna samhällets resurser om regionalpolitiken skall lyckas. Riksdagen ställer medel till förfogande för en aktiv lokaliseringspolitik, varigenom man hoppas kunna stimulera näringslivet till nyetableringar eller utvidgningar inom stödområdet för att därigenom skapa nya arbetstillfällen. Men vi får i detta sammanhang inte glömma verksamheten inom statens affärsdrivande verk. Visserligen kanske det kan påvisas att dessa — i detta fall SJ — gör vissa inbesparingar genom indragningar på vissa orter, men om samhället i stället drabbas av större kostnader för att skapa nya bestående arbetstillfällen, som skall kompensera de affärsdrivande verkens inskränkningar, uppstår totalt ökade samhällskostnader. Låt oss se på dessa totala samhällskostnader och låt oss se den statliga verksamheten — inklusive SJ — inte enbart ur ett företagsekonomiskt utan även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Regionalpolitiken får inte fungera så att staten ger med den ena handen och tar igen med den andra. I orter med sysselsättningssvårigheter bör den statliga verksamheten inte tillåtas minska förrän man förvissat sig om hur och till vilken kostnad man kan skapa andra varaktiga arbetstillfällen. I min motion har jag krävt dels att riksdagen skall uttala sig emot ytterligare inskränkningar i SJs totala verksamhet i Ånge, dels att frågan om utökning av verksamheten där bör prövas. Fru talman! Det kan möjligen synas som om jag ägnat alltför stort intresse för en viss liten ort, när vi har att ta ställning i en fråga, som gäller hela landet. Men vi måste då erinra oss att för knappast någon annan ort som berörs av omorganisationen torde SJ:s verksamhet betyda förhållandevis så mycket som för just Ånge. Ånge domineras helt enkelt av SJ, samhället har byggts upp kring SJ:s verksamhet. SJ måste därför självklart känna ansvar för ortens fortsatta utveckling. Önskvärt vore att finna möjligheter för utökad aktivitet där utan att behöva ge avkall på de ekonomiska kraven. Med ortens ur SJ:s synpunkt centrala läge hoppas jag det skall vara möjligt. Jag är mycket tillfredsställd med utskottets ställningstagande. I sin skrivning angående SJ:s verksamhet i Ånge anför man, att även härvidlag bör regionalpolitiska synpunkter beaktas, och dessutom erinrar man om de synpunkter som framförts i motionerna angående Ånge. Fru talman! Det är min förhoppning att riksdagen i denna fråga skall besluta enligt utskottets hemställan. Jag utgår från att den ytterligare utredning angående SJ:s regionala organisation som blir följden härav skall ta hänsyn till SJ:s roll inom regionalpolitiken. Jag hoppas vidare att utredningen allvarligt skall pröva de i min motion framförda kraven och därigenom låta SJ:s verksamhet vara ett av samhällets olika medel för att skapa en positiv utveckling inom en kommun som hotas av en fortgående befolkningsminskning.
Fru talman! Det är naturligtvis, som en annan talare nyss sade — jag tror det var herr Fagerlund — svårt att i det här stadiet av överläggningen tillföra debatten något egentligt nytt. Jag skall dra konsekvenserna av det och fatta mig kort. Herr Nordgren och jag har i motionen 1524 anfört en del synpunkter på förslaget till ändring av SJ:s regionala organisation. Synpunkterna har utmynnat i ett yrkande om avslag på propositionen 147. Yrkandet innebär inte att vi motsätter oss en ändring av SJ:s nuvarande organisation och en fortsatt rationalisering inom SJ. Tvärtom bör naturligtvis SJ liksom alla andra företag ha en så rationell och lämplig organisation som möjligt. Utvecklingen på olika områden kan givetvis medföra att SJ:s organisation från tid till annan bör överses, effektiviseras och moderniseras. Nej, fru talman, vårt avslagsyrkande beror på stark tveksamhet om förslaget på en del viktiga punkter verkligen är det bästa. Vår tveksamhet har framför allt gällt principerna för distriktsindelningen, indragningen av Umeådistriktet och organisationen av verkstadsregionerna. Detta tillsammans med det förhållandet att en regional trafikplanering nu skall komma i gång utgör enligt vår mening starka skäl för att en ytterligare prövning bör ske innan beslut fattas om en ändrad regional organisation av SJ. En ändring av organisationen måste naturligtvis ta hänsyn till de regionalpolitiska effekter som blir följden därav. Den aspekten kan inte anses ha varit tillräckligt beaktad i SJ:s organisationsförslag. SJ kan inom ramen för nuvarande organisation vidta rationaliseringsåtgärder och så har också skett — dag ut och dag in, för att citera vad kommunikationsministern sade nyss — och det bör ske även i fortsättningen. Också vid sådana åtgärder som vidtas internt inom SJ måste de regionalpolitiska aspekterna uppmärksammas. Jag instämmer helt i vad utskottet säger om detta och noterar med tillfredsställelse att utskottet särskilt har uppmärksammat de negativa lokaliseringspolitiska effekter som kan uppstå vid en ändrad organisation av SJ:s förvaltningar i Ångeområdet. Jag har tidigare sagt från denna talarstol — andra talare har sagt samma i dag, men det förtjänar att upprepas — nämligen att man måste väga de vinster som kan göras genom en ändrad organisation mot de insatser och kostnader som av lokaliseringspolitiska skäl kan bli nödvändiga när den ändrade organisationen medför att sysselsättningsmöjligheterna på olika orter minskar. Får jag sedan, med hänsyn till den långt framskridna tiden, inskränka mig till att bara ta upp ytterligare en fråga, nämligen den som gäller anpassningen av distriktsgränserna till länsgränserna. I organisationsförslaget har SJ hävdat, att främst med hänsyn till behovet av samhällsplanering bör distriktsgränserna icke i fortsättningen bryta länsgränserna. Jag kan också här instämma i utskottets ställningstagande, eftersom förslaget inte förefaller att tillräckligt ha beaktat att det finns starka skäl som talar mot en mycket strikt indelning efter länsgränser. Det är näringsgeografiska och regionalpolitiska förhållanden och det är trafikströmmarna. Det kan finnas anledning påpeka att SJ:s regionala organisation, såvitt jag vet, aldrig har följt landsstatens indelning utan att också SJ:s tidigare indelning, före 1964, med några stora distrikt i sin tur uppdelade i mindre sektioner, i det stora hela hade skett efter trafikströmmarna och de sammanhängande linjerna. Nu ifrågasätts en regional indelning efter andra principer. Jag vill här nämna vad vi också påpekat i vår motion, nämligen att samtidigt som man nu vill ändra en tidigare indelning av viss regional verksamhet till att följa nu gällande gränser för länsförvaltningen, så är hela den stora frågan om vårt lands lämpligaste indelning föremål för utredning. Länsindelningsutredningen har under 1960-talet haft uppdrag i det här avseendet och lämnat förslag. I direktiven för den nu arbetande länsberedningen står att beredningen bl.a. skall ta upp frågan om lämpliga geografiska arbetsområden för den decentraliserade statliga förvaltningen. Det antyds vidare i direktiven att man kan tänka sig eventuellt ett differentierat regionalt mönster med samordning på olika nivåer, t.ex. i län och i länsblock eller planeringsregioner. Det här kan innebära att om man nu anpassar SJ-regionerna efter länsgränserna, så kan det om några år bli aktuellt att åter ändra den regionala indelningen, nämligen om länsindelningen kommer att ändras. Inte minst ur personalens synpunkt bör det beaktas.